Herr talman! Renée Jeryd har frågat mig om jag har övervägt vilka konsekvenser en storskalig naturgasutbyggnad kommer att få för den planerade utbyggnaden i Sverige av biokraftvärme och om jag har gjort beräkningar att Sveriges försörjningstrygghet skulle öka genom storskalig introduktion av naturgas i Sverige. Den 17 mars i år presenterade regeringen sin sammanhållna klimat och energipolitik. Den innehåller bland annat en rad mycket ambitiösa mål till år 2020. Minst 50 procent av den energi som används ska vara förnybar, energianvändningen ska vara 20 procent effektivare och utsläppen av växthusgaser ska vara 40 procent lägre i den icke handlande sektorn. Regeringens långsiktiga prioritering är att avveckla fossila bränslen för uppvärmning och att få en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Regeringens politik innebär att de fossila bränslenas konkurrenskraft begränsas. Svaren på Renée Jeryds båda frågor är därför nej. Eftersom vi inte planerar att ha någon storskalig utbyggnad av naturgas behöver vi heller inte analysera eller göra beräkningar utifrån detta.

Herr talman! Det är första gången som jag står här i en interpellationsdebatt. Det känns både spännande och lite nervöst. Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Jag tycker bara att ministern har valt ett alltför enkelt svar genom att helt kategoriskt svara nej rakt av, utan att föra några längre resonemang om frågeställningarna. Är nej verkligen ett nej i den här frågan? Både ministern och regeringen har ju på senare tid ändrat vissa nej till ja, även sådana nej som alla trodde var definitiva och huggna i granit. I brödtexten till ministerns svar kan man läsa om långsiktiga prioriteringar och ett närmast fossilfritt samhälle. Dessutom hänvisas till regeringens sammanhållna klimat och energipolitik. Det är utifrån den politiken och de energiutspel som gjordes innan propositionen lämnades som jag ställer mina frågor. I utspelen och i propositionen kan man läsa: Naturgas kan ha betydelse under en omställningsperiod. Infrastruktur för naturgas kan utvecklas på kommersiella villkor och på ett sätt som understöder en successiv introduktion av biobränslen. Det är just ordet kommersiell som är nyckelordet för mig. Som jag tolkar det är det okej bara det är kommersiellt. Marknaden ska styra. Marknaden ska lösa klimatkrisen åt oss politiker på ett kommersiellt sätt. Ordet kommersiell innebär för mig en öppning för större fossilberoende i Sverige och riskerar att förnybar kraftvärme baserad på biobränsle slås ut. Jag ställer min fråga igen: Ser inte ministern konsekvenserna för biokraftsutbyggnad med kommersiell utbyggnad av naturgas? Vi vet ju alla att hur användningen av biogasenergi i Sverige utvecklas framöver beror på en mängd faktorer. Samhällets värderingar av miljöfrågor och hur det omsätts i politiska styrmedel påverkar vilken roll bioenergin kommer att spela i energisystemen. Herr talman! Svensk Fjärrvärme beräknar att utan naturgasutbyggnad svarar biobränslen de närmaste åren för 33 terawattimmar av fjärrvärmebehovet. Med naturgasutbyggnad kommer det att bli endast 10 terawatttimmar. Förstår ministern konsekvenserna? Ökat beroende av naturgas innebär högre koldioxidutsläpp för Sverige. Om jag har förstått regeringen rätt är det ju detta som regeringen vill undvika eftersom man har satt upp målet att till år 2020 minska växthusgaserna med 40 procent. I denna fråga tycker jag att regeringen skickar dubbla signaler. Känslan är att regeringen inte fullt ut tar klimathotet på allvar. Man vågar inte fullt ut tro på en omställning till förnybart eftersom det är kommersiella intressen och inte politisk vilja som ska styra omställningen, trots alla politiska överenskommelser som gjorts här i Sverige, i EU och i FN. Marknaden, den kommersiella, ska styra arbetet för klimatet. Det är så jag tolkar regeringens öppning för kommersiella villkor för naturgasinfrastrukturen. Har jag tolkat det rätt?
Herr talman! Låt mig först välkomna Renée Jeryd till interpellationsdebatten. Det är lite stökigt i början, men man kommer i gång. På den sista frågan, om tolkningen, är svaret nej. Det är därför jag svarar som jag gör. Det finns ingen anledning att spekulera i någon storskalig utbyggnad av naturgas av det enkla skälet att vi inte tänker oss någon sådan. Om Renée hade läst vidare i propositionen hade hon kunnat läsa: Några planer på en utvidgad storskalig utbyggnad av naturgas till hushåll och företag är inte aktuella i Sverige. När det gäller den rysk-tyska gasledningen står det: Av den ansökan som lämnats in av de kommersiella aktörer som står bakom den föreslagna rysk-tyska gasledningen framgår att någon grenledning till Sverige inte är aktuell. Vi har gett besked om detta. Det spelar ingen roll om Renée Jeryd försöker misstänkliggöra det vi säger. Vi tror inte på de fossila bränslena. Vi ska fasa ut dem. Har man satt ett ambitiöst mål på 40 procent minskade koldioxidutsläpp till år 2020 kan man inte börja introducera något som skulle öka utsläppen. Jag kan upplysa Renée Jeryd om att den inställning till gasledningar som finns beskriven är densamma som den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Centerpartiet en gång förde till torgs, nämligen att det inte ska vara några statliga subventioner till gasnät. Det är det som menas med det som står om de kommersiella villkoren. Jag tror att det är sunt. Staten är inte intresserad och ska inte vara med och bygga gasledningar. Vår klimat och energipolitik är den mest ambitiösa i världen. Den bygger på att vi ska bygga ut det förnybara. Man ska skilja på biobränsle och biogas. Den utveckling av biogas som vi ser nu är otroligt positiv. Det är mycket utveckling på landsbygden. Vi höjer anslagen och investeringsstöden till biogasanläggningar för att stimulera utvecklingen av den. Den kan komma att behöva infrastruktur. Det måste finnas möjlighet för kunderna att tanka sina bilar. Vi måste fundera över hur en effektiv infrastruktur ser ut för biogasen så att kunderna kan tanka de här bilarna och törs köpa dem. Jag tror att det finns mycket positivt att göra på biogasområdet. Det ska vi fortsätta med. Biobränslen kommer fortsatt att spela en helt avgörande roll för vår energiförsörjning, men det är en helt annan fråga. Biogasen kommer att vara betydelsefull. Vi kommer inte att ha någon storskalig utbyggnad av naturgasen.
Herr talman! Svaret från ministern borde göra mig trygg, men trots den mest ambitiösa energipolitiken borde naturgasen, eller fossilgasen som den borde kallas, inte vara något annat än en parentes i svensk energipolitik. Den som tror att naturgasen kan vara ett alternativ när oljekällorna sinar blir besviken. Den fossila gasen räcker inte längre än oljan. Fossilgas orsakar samma klimateffekter som bensin och diesel. Flera offentliga utredningar har kartlagt att där naturgasledningar dras fram minskar marknaden för bioenergi. Den billigare fossilgasen konkurrerar ut den miljöanpassade men dyrare biogasen på de orter dit ledningarna dras. Vilka blir egentligen konsekvenserna av biokraftsutbyggnaden med en kommersiell utbyggnad av naturgasen? Den stora potentialen för biogasenergi är beroende av vilken efterfrågan det är på biobränslen och vad den kostar. Konsumenter tenderar att köpa det billigaste. Storskaliga investeringar kring fossilgas förhindrar utvecklingen av mer förnybara och icke klimatpåverkande energislag som biogas. Det sägs ibland att naturgasledningar även kan användas för transport av gaser som framställs ur biomassa. Jag har fått lära mig att det i praktiken är ganska orealistiskt. Volymerna av rötgas och deponigas är för små, och den termiska gasen håller fel kvalitet. Naturgas kan man använda på längre sträckor och biogas på kortare sträckor. Vi vinner alltså egentligen ingenting på att bygga ut infrastrukturen för naturgas om inte infrastrukturen kan användas även för biogas. Vem tror vi kommer att bygga två parallella system? Jag får hoppas att det som ministern säger är sant, alltså att vi ska låta naturgasen bli en mycket kortvarig parentes i den svenska energipolitiken och att det kommersiella inte ska styra. Min bedömning är att om vi gör en storskalig utbyggnad av naturgasnätet kommer det med största sannolikhet att ta marknadsandelar från biobränslen. Om vi tillåter en utbyggnad av naturgas och öppnar upp för intressenter som exempelvis Ryssland är det inte så lyckat med tanke på vad man kan se ute i Europa där Ryssland är en stor exportör av gas. Jag har ytterligare två frågor. Kan man verkligen lita på regeringen när det gäller att naturgasen är en parentes i energisystemet som skyndsamt ska fasas ut till förmån för biobränslen?

Herr talman! Jag ska svara på de två sista frågorna. Kan man lita på regeringen? Självklart kan man lita på regeringen. När vi har formulerat den mest ambitiösa klimat och energipolitiken i hela världen har vi gjort det därför att vi vill vara i den positionen. När det gäller tillstånd för gasledningar har vi samma position som den förra socialdemokratiska regeringen hade, nämligen att det ska vara tuffa miljövillkor och inget statligt stöd. Jag tycker att Renée Jeryd ska tänka på att i fråga om synen på en eventuell introduktion av naturgas, till skillnad från vad som gäller många andra energifrågor, finns det en väldigt bred enighet. Jag har därför lite svårt att se vem Renée Jeryd debatterar mot eftersom vi är helt överens om att naturgasen är ett fossilt bränsle. Eftersom vi har sagt att vi ska fasa ut de fossila bränslena har vi ingen anledning att se att naturgasen i så fall kommer in och ersätter något annat fossilt bränsle. Det är snarare så att den här regeringen förstärker insatserna när det gäller biogas. Jag vill återigen påpeka att det är skillnad på biobränslen och biogas. Biogas är det som jag hoppas att vi tankar i våra framtida traktorer och i våra framtida bilar. Men vi måste fundera ut hur vi får en bra infrastruktur, därför att de som nu producerar och de biogasanläggningar som växer fram måste nå fram till sina kunder och konsumenter. Du och jag som kanske får köpa en biogasbil måste också ha möjlighet att tanka. Det har varit problem till exempel här i Stockholmsområdet. Det har varit svårt att kunna tanka. Det kommer alltså att byggas ut biogasanläggningar som kommer att skapa jobb på landsbygden, och vi kommer att få ett mycket bättre kretsloppstänkande när det gäller att ta till vara en massa avfall. Biogasutveckling är därför någonting väldigt positivt, inte minst för svensk del.
Herr talman! I och med att jag är från Västsverige vet jag hur utbyggnaden av biogas kan se ut. Vi i de västra delarna av Sverige är väldigt lyckligt lottade just när det gäller att ha många tankställen just för biogas. Det är genom att vara ledande i arbetet med att bryta olje och gasberoendet som Sverige kan fungera som ett föredöme för andra. Vi kan skapa arbetstillfällen i Sverige genom att inte bygga in oss i mer olje och gassatsningar. Genom fossilfria lösningar klarar vi inte bara klimatet utan även jobben, precis som ministern är inne på. Det handlar inte bara om biogas, utan vi kan också använda oss av biomassa som ett alternativ. Biomassan har vi i våra stora svenska skogar. Den behöver inte importeras. Vi bygger därför inte in oss i något importberoende. Då kanske lösningen inte är den som regeringen skriver i energipropositionen, nämligen att den svenska naturgasmarknaden ska vidareutvecklas så att en effektiv naturgasmarknad med fungerande konkurrens kan uppnås. Jag gör inte bedömningen att det är ekonomiska och kommersiella styrmedel som är det mest effektiva sättet att påverka den svenska naturgasanvändningen för att styra utvecklingen mot en större andel förnybar energi och mindre utsläpp av växthusgaser. Jag gör bedömningen att det är ekonomiska och politiska styrmedel, till exempel klimatinvesteringsbidrag, Klimp, som kan styra utvecklingen mot en större andel förnybart och mindre utsläpp av växthusgaser. Herr talman! Jag har hört ministerns svar, och jag är glad över att hon har svarat, men jag är inte riktigt nöjd med svaren.
Herr talman! Jag tror att Renée Jeryd och jag är mer överens i denna fråga än i många andra frågor. Det är viktigt att sätta upp tydliga mål. Där har regeringen sagt att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta till 2030. Det är ett mycket ambitiöst mål, och alla länder som hör det säger att det är mycket intressant att vi gör detta. Men vi måste göra det enkelt för kunder och konsumenter att köpa detta. Vi måste ha en infrastruktur som fungerar. Det måste finnas tankställen, det måste finnas fordon och det måste finnas demonstrationsanläggningar. Regeringen tillför en massa resurser för att åstadkomma detta. Jag tror att vi kan vara en förebild, som Renée Jeryd säger, på detta område precis som på många andra områden. Det finns ett annat styrmedel som är väldigt viktigt, och det är koldioxidskatten. Den visar sig styra mot helt rätt saker. Den innebär att koldioxidutsläppen beskattas, att man styr bort från det som vi inte vill ha, nämligen ökade koldioxidutsläpp, och att det nya stimuleras fram. Socialdemokraterna har varit lite tveksamma i sin syn på koldioxidskatten, vilket jag beklagar eftersom det kanske är det mest effektiva styrmedel som vi har. Men jag hoppas att vi framöver kommer att se en ökad utveckling när det gäller just biogasen, och jag tror att det kommer att ske. Jag invigde en anläggning i Falkenberg nyligen, och jag vet att man i Västsverige är mycket duktig på detta. Men det finns stora svarta fläckar i Sverige. Vi kan därför göra mycket mer. Jag hoppas också att vi kan utveckla teknik och teknologi som vi kan exportera. Det är nämligen många länder som skulle behöva producera biogas från sitt avfall och annat som man har i ett samhälle. Jag är därför mycket positiv till allt detta som sker, och jag tror att vi kan förenas i den synen. Sedan tror jag att Renée Jeryd kan lita på regeringen i detta sammanhang.